Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat statsrådet Mats Odell om han avser att utöka försäljningsrådets arbetsområde utöver de sex tidigare namngivna bolagen, om han avser att vidta åtgärder för att fler bolag utöver Vin & Sprit, OMX, Telia Sonera, Vasakronan, SBAB och Nordea ska säljas under nuvarande mandatperiod och om han avser att påbörja en börsintroduktion av Posten AB inom denna mandatperiod. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen då frågorna i huvudsak faller inom mitt ansvarsområde. Först vill jag säga att uppdraget till Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande inte är begränsat till sex bolag. Kommittédirektivet för rådet är formulerat så att rådet ska avge yttrande på begäran av bolagsansvarigt statsråd. Jag begärde ett utlåtande från rådet avseende samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S och att minska statens ägande i Posten AB. I en interpellationsdebatt den 8 april i år lämnade jag följande besked: Regeringen kommer att fullfölja de löften vi gett om att steg för steg professionalisera det statliga ägandet och också minska detsamma när det bedöms lämpligt. Vi har på portföljnivå genomfört en översiktlig granskning av de 49 företag som återstår förutom de sex företag som hittills har identifierats som företag som staten inte behöver äga. Redovisningen till riksdagen kommer sedan att ske per företag och i takt med att den individuella genomgången är klar. I fråga om Posten har regeringen den 25 april lämnat en proposition till riksdagen om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Förslaget är att riksdagen bemyndigar regeringen att minska statens ägarandel till som lägst 34 procent av rösterna i Posten. Avsiktsförklaringen, som tecknats mellan svenska staten och huvudägarna till Post Danmark, går ut på att en börsnotering ska kunna genomföras fyra år efter det att samgåendet genomförts. Svenska staten är dock inte förpliktad att sälja aktier i en sådan börsnotering. Regeringen sade redan i budgetpropositionen för 2007 att vi avsåg att minska statens ägande i företag. På längre sikt bör staten kvarstå som ägare endast då det finns särskilda skäl för detta. För att ändra ägandet i ett bolag som staten äger krävs som regel att riksdagen ger sitt samtycke. Regeringen återkommer med förslag när det blir aktuellt.

Herr talman! Jag hade ställt interpellationen till statsrådet Mats Odell. Men jag inser att Maud Olofsson i och med den sista frågan, om en börsintroduktion av Posten, har fått överta interpellationen. Anledningen till att jag har haft debatter om detta är regeringens utförsäljningsråd - Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande, som det heter. Vi har haft ganska mycket diskussioner framför allt om jävssituationen i det här rådet. Därför har jag haft ett antal interpellationsdebatter. Maud Olofsson svarar att "kommittédirektivet för rådet är formulerat så att rådet ska avge yttrande på begäran av bolagsansvarigt statsråd". När jag haft liknande debatter med Mats Odell har han svarat mig enligt följande: "Regeringen har av riksdagen fått i uppdrag att minska statens ägande i vissa företag genom försäljningar." Vidare: "Den process med vilken vi hanterar försäljningarna syftar . till att utverka bästa möjliga affärsmässiga villkor för vart och ett av de sex aktuella innehaven. Det är också av den anledningen som regeringen har tillsatt Rådet för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande" - alltså de sex aktuella innehaven. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att man tillsatte rådet just för att avyttra de sex namngivna bolagen. "Rådet", fortsätter Mats Odell, "är huvudsakligen sammansatt av representanter för näringslivet och har till uppgift att bedöma om en i ett visst fall föreslagen försäljning av statens aktier, särskilt i fråga om pris och övriga villkor, innebär att försäljningen genomförs affärsmässigt och efter erforderlig analys av möjliga handlingsalternativ." Redan där hör vi att det här liksom är en pågående process, någonting man redan har påbörjat. Vid den tidpunkt när rådet fick yttra sig hade alltså riksdagen inte ens kunskap om att regeringen hade för avsikt att sälja detta bolag eller att en börsintroduktion skulle kunna vara på gång. Min fråga är om det finns två tolkningar inom regeringen när det gäller i vilket syfte rådet är tillsatt? Jag har nämligen uppfattat att regeringen tillsatte rådet för att få hjälp med att sälja sex bolag och att rådet skulle yttra sig med anledning av att regeringen skulle avyttra ägandedelen. I den här frågan har riksdagen inte ens gett uppdraget till regeringen, utan det kan komma ett helt annat beslut. Det vet vi inte. Man kan alltid hoppas. Min fråga till statsrådet är alltså: Finns det två olika uppfattningar om vad uppgiften är? I svaret från statsrådet, herr talman, kan man också läsa att "Svenska staten är dock inte förpliktad att sälja aktier i en sådan börsnotering." Detta påpekas när det gäller Posten AB i Sverige. Enligt styrelseordföranden Marianne Nivert som jag träffade i samband med Postens årsstämma är en sådan fråga naturligtvis föremål för förhandlingar innan en fusion är ett faktum. Man kan inte redan nu fastslå att det blir av eller inte. Då blir min fråga: Kan vi redan nu veta att man inte kommer att sälja aktier? Vad vi kan läsa i svaret stämmer nämligen inte riktigt med vad Postens styrelseordförande svarade mig. Jag skulle gärna vilja veta detta. Mot slutet av interpellationssvaret står det ju: "På längre sikt bör staten kvarstå som ägare endast då det finns särskilda skäl för detta." Det står också att börsintroduktion möjligtvis kan komma att ske. Maud Olofsson har precis som tidigare refererat till den debatt vi hade den 8 april. Då sade hon att det skulle bli bra med en börsintroduktion av Posten. Har statsrådet ändrat sig i den frågan?

Herr talman! Jag vill tacka Eva-Lena Jansson också för denna interpellation som ger oss nya möjligheter att belysa denna fråga från olika aspekter. Jag tackar även statsrådet för svaret. Den grundläggande frågan är naturligtvis: Är det bra eller dåligt att regeringen har tillsatt ett sådant här råd som i själva verket är en egen myndighet? Denna situation var inte aktuell förr i tiden, för då fanns det inget råd över huvud taget. Eva-Lena Jansson nämnde också det skulle kunna förekomma någon jävssituation, och detta har debatterats flitigt här i kammaren. Herr talman! Till den ändan tog jag fram vilka företag som såldes av Socialdemokraterna under den första mandatperioden efter regeringsskiftet 1994. Jag noterar att det är nio större företag, där försäljningsvärdet är mer än 100 miljoner kronor. Det var sammanlagt försäljningar för 32 750 miljoner kronor. Vi noterar att det första företaget som den regeringen sålde, utan någon rådgivning, var Nordbanken. Man sålde 35 procent av Nordbanken, och lite senare sålde man ytterligare 17 procent och fick väldigt fint betalt för det - 8,2 miljarder minsann! Man sålde dessutom Addum utan att blanda in något råd. Man sålde Industrikredit och Stadshypotek. SBL Vaccin sålde man också och Enator - ett IT-företag - och Castellum. Det här är intressant. Socialdemokraterna måste ju veta om det är bra eller dåligt med en rådgivning från en självständig myndighet till regeringen. Det är den centrala frågan. Jag skulle vilja ställa frågan till Eva-Lena Jansson: Kan ni lova att avskaffa detta råd om olyckan är framme och ni återtar regeringsmakten? Eller är det bra att det finns en myndighet som kan ge regeringen självständiga råd? Det är ju inte alls säkert, enligt min uppfattning, att all samlad vetenskap, kunskap och förstånd finns i Regeringskansliet - varken nu eller tidigare. Herr talman! Jag är otroligt glad för en sak, och det är att regeringen har sålt Vin & Sprit! Det är jättebra, för det ger oss som vill ha en stark och effektiv alkoholpolitik möjlighet att slippa tala med kluven tunga. Det är mycket bra, för nu har vi inget eget producentintresse, och jag är väldigt glad att jag inte äger någonting i detta. Samtidigt är jag väldigt glad över att vi har fått en stark ägare i detta företag. Den franska ägaren har två stora saker att hantera: den skånska potatisen och Limmareds glasbruk som levererar flaskorna. De är före beskattning uppriktigt sagt värda mer än innehållet i flaskorna. Då kommer den intressanta frågan: Varifrån kommer flaskorna? De görs i Limmared, men det hela är uppbyggt på det sättet att det framför allt är leran som kommer från Spanien. Herr talman! Om rådet hade kommit fram till att man inte alls skulle sälja det här företaget kan man fråga sig: Vilka hänsyn hade man då tagit? Jag tycker att Socialdemokraterna är svaret skyldiga här. Om denna myndighet säger nej till försäljningar, tycker man då att regeringen ska överpröva detta, eller ska man finna sig i det beslutet? Det är en väldigt central fråga om det självständiga rådet ska göra detta.
Herr talman! Om vi börjar med rådet tycker jag, precis som Gunnar Andrén, att det är ett väldigt bra organ. Vi får möjligheter att från ett annat håll granska de propåer som kommer, och för min egen del vill jag säga att när det gäller affären gällande Posten och samgåendet med Post Danmark var det bra att få höra vad man hade för synpunkter på det från den sidan. Det är lätt att bli hemmablind, och därför är det väldigt bra att ha någon som utifrån tittar på det. Vi fick också god support när det gällde detta. I uppdraget står det: "Rådet ska inför beslut om en transaktion som avser en försäljning av aktier eller på annat sätt avyttring av ett statligt ägt bolag efter begäran från bolagsansvarigt statsråd och föredragning av tjänstemän från Regeringskansliet bedöma om en i visst fall föreslagen avyttring, särskilt i fråga om pris och övriga villkor, innebär att avyttringen genomförs affärsmässigt och efter erforderlig analys av möjliga handlingsalternativ. Rådet ska, efter begäran från det bolagsansvariga statsrådet, även yttra sig över andra frågor i anslutning till avyttring av ett bolag med statligt ägande." Detta visar vilket uppdrag man har, och jag tycker att man så här långt kan se på deras uppdrag som väldigt värdefullt för både allmänheten och regeringen. Det är också bra för allmänheten att få en möjlighet att få de här synpunkterna. När det handlar om jäv är det som i alla andra sammanhang: Man får avgöra från fall till fall vad som är jäv. När det gäller Posten har jag ingen annan synpunkt än ordföranden i Posten, Marianne Nivert. Det vi har skrivit in i avtalet är nämligen att en börsnotering ska kunna genomföras fyra år efter det att samgåendet genomförts. Svenska staten är dock inte förpliktad att sälja aktier i en sådan börsnotering. Nej - det är vi inte. Dock kan jag säga att den genomgång som vi har gjort kring Posten visar att det skulle vara en bra sak. Men vi är inte där än, och jag kommer varken att svara ja eller nej på den frågan, för nu ska vi först genomföra affären. Sedan får vi se hur samgåendet fungerar, och nästa fas är att analysera en eventuell börsintroduktion. Men jag har i avtalet försäkrat mig om att det finns en frihet för oss att välja vid ett sådant aktuellt tillfälle. Jag tycker att det är bra att vi har kunnat göra det här med Posten, för det säkrar servicen både i Sverige och i Danmark. Det har vi också sett till att skriva in i det avtal som finns mellan oss när vi har gjort den här affären.
Herr talman! Jag tror att det är viktigt att påpeka för både åhörare och statsrådet att det har gjorts en avsiktsförklaring - men vad jag vet har inte riksdagen ännu formellt gett regeringen uppdrag att avyttra någon som helst andel i Posten. Och så länge det inte är gjort kan inte statsrådet eller regeringen heller göra det. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det faktiskt är riksdagen som är det högsta beslutande organet i Sverige. När det gäller det här rådet tycker jag att det är viktigt att definiera vad som har varit uppdraget. Vi har ett statsråd som har sagt att man har tillsatt rådet med anledning av att man ska göra sig av med sex aktuella bolag. Det är sex definierade bolag som riksdagen har gett regeringen i uppdrag att sälja. Vi socialdemokrater har reserverat oss mot det beslutet, men majoritetsbeslut gäller, och då har regeringen att följa detta. Det har inte någonstans framgått att andra bolag skulle avyttras eller prövas av detta råd, och det är därför jag har ställt frågan. Jag vill också veta vilka andra bolag som varit föremål för avyttringen, vilka som är inne i processen, för precis som statsrådet tycker jag att det är viktigt att svenska folket ska få reda på vilka bolag som ska avyttras. Det borde ske här i riksdagen genom ett riksdagsbeslut. Men nu verkar det som att regeringen går bakvägen. Man går alltså till rådet och ber dem yttra sig och kommer sedan till riksdagen och talar om ifall man tänker genomföra försäljningen eller inte. När det gäller själva jävsfrågan tycker jag att det är viktigt att påpeka att statsrådet Odell har uttryckt följande: När det gäller risk för jäv får detta hanteras i enlighet med att personer som kan ha en intressekonflikt inte får någon som helst information om ärendet. De får heller inte vara med vid själva beslutsfattandet. Detta är, enligt Mats Odell, en rättssäker process, herr talman. Då är det väl bra att kammaren och statsrådet Olofsson känner till att Marianne Nivert deltog när rådet skulle ta ställning till den här utförsäljningen. Marianne Nivert sitter i regeringens råd för utförsäljningar men är också styrelseordförande i Posten. Det var alltså hon som var föredragande i ärendet. Men enligt Mats Odell är det en rättssäker process om en person som har en intressekonflikt inte får någon som helst information om ärendet. Det var ju lite svårt, eftersom hon är styrelseordförande i detta bolag och enligt egen uppgift har varit en av dem som har initierat den framtida fusionen. Då blir min fråga igen till statsrådet Olofsson: Har du några synpunkter på att en person som enligt Mats Odell inte skulle kunna vara delaktig och inte ha någon information ändå har varit föredragande i detta råd? Naturligtvis har hon inte varit med och fattat beslutet, men hon var föredragande. När det gäller Gunnar Andréns frågor får jag upplysa om att interpellationen är ställd till statsrådet Odell. Olofsson besvarar den. Har Gunnar Andrén frågor får han gärna ställa dem till Maud Olofsson.

Herr talman! Rubriken på detta ärende är interpellationsdebatt. Som de tidigare statsråden Leif Pagrotsky och Thomas Östros städse plägade säga äger man rätt att delta från andra partier och ställa frågor, som bland annat statsrådet Östros och statsrådet Pagrotsky alltid gjorde till andra partier och deltagare. Man kan inte ha den restriktion som Eva-Lena Jansson nu vill ha bara för att det är en socialdemokrat som ställt en interpellation. Därför tänker jag ställa min fråga igen, nämligen: Kan Eva-Lena Jansson lova på Socialdemokraternas vägnar att avskaffa detta råd om olyckan vore framme att ni återfår makten 2010? Eller tycker ni kanske att det inte är så dumt att det finns någon utomstående som får självständigt från regeringen bedöma om en sådan här försäljning ska genomföras eller inte? Det är en väldigt viktig konsumentupplysning för väljarna 2010 om ni avser att avskaffa rådet eller om det ska få vara kvar.
Herr talman! Jag börjar med sammanfattningen av uppdraget som det står i kommittédirektivet: Ett råd ska i ärenden om försäljning av aktier i statligt ägda aktiebolag yttra sig till Regeringskansliet på begäran av bolagsansvarigt statsråd. Det är en sammanfattning av uppdraget. Jag kan försäkra att vi kommer att gå igenom flera bolag. Vi har i budgetpropositionen 2007 skrivit att vi håller på med en genomgång av bolagen. Vi kommer att se vilka bolag som staten ska fortsätta att äga och vilka vi tycker ska försäljas alternativt omstruktureras alternativt få nya ägardirektiv. När vi har gjort genomgången av enskilda bolag återkommer vi till riksdagen. Det är mycket riktigt, som Eva-Lena Jansson säger, att det är riksdagen som fattar beslut. Men vi förbereder för att riksdagen ska få så bra underlag som möjligt. Det är också i detta sammanhang som man ska se rådet. Jag tror att det är bra för riksdagen att få denna möjlighet att få synpunkter från detta råd som har mycket erfarenhet av affärer av olika slag. Man kan inte komma ifrån att Sverige är ett litet land när det gäller rekrytering till den här typen av poster. Men det är människor med stor integritet som sitter i detta råd. Naturligtvis kommer det från tid till annan att uppstå intressekonflikter. Men det är människor som kommer att kunna hantera det och agera i en jävssituation. Marianne Nivert deltog inte i beslutet. Hon var heller inte ledamot, utan hon var föredragande. Hon är ordförande i svenska Posten. Det är viktigt att rådet får information om en sådan affär från de personer som kan frågan. Men Marianne Nivert deltog inte i beslutet i detta råd. Till sist ska jag säga att det statliga ägandet är en viktig fråga för regeringen. Den process som vi har påbörjat med försäljning, med goda resultat och med gott betalt till svenska medborgare, är vi mycket stolta över, och vi kommer att fortsätta så. Jag kommer att se till att vi steg för steg också professionaliserar det statliga ägande som är kvar och att vi tydligt redovisar för riksdagen när vi vill gå vidare med ytterligare bolag, så Eva-Lena Jansson och andra kommer med stor sannolikhet att få diskutera ytterligare bolag här framöver.
Herr talman! Ja, jag var nog rädd för att jag skulle få det svaret. Jag vill påpeka att vi socialdemokrater har en pragmatisk inställning till det statliga ägandet, men det finns också viktiga bolag som vi inte vill sälja. Det finns bolag av särskilt samhällsnyttig karaktär, varav Posten är ett. Vi motsätter oss en börsintroduktion av ett sådant företag. Vi tycker att det är viktigt att det finns i statlig ägo för att säkerställa att vi har denna samhällsservice i hela landet, även på orter där marknaden inte kommer att lösa postutdelningen. En av anledningarna till att vi tycker att det är viktigt att ha ett statligt ägande är att vi ser att marknaden aldrig kommer att ta detta ansvar. Herr talman! Regeringen har som princip att man ska göra sig av med så mycket som möjligt av de tillgångar som finns, för väl framme vid 2010 kan det vara för sent. Då kan det vara någon annan som sitter vid makten, så därför är det bäst att sälja det som går att sälja. Samtidigt gör man sig dessutom av med andra tillgångar genom att sänka skatten. Det får naturligtvis konsekvenser, och det borde var och en av oss förstå. Statsminister Fredrik Reinfeldt stod här för några veckor sedan och sade att det liksom inte spelar någon roll vem som svarar i den här talarstolen från regeringens sida, därför att man har samma uppfattning. Men jag har förstått att det finns olika uppfattningar, för statsrådet Mats Odell har sagt att rådet var tillsatt för sex statliga bolag. Han har också sagt att personer som kan ha en intressekonflikt inte får någon som helst information om ett ärende som gäller utförsäljning och så vidare. Det stämmer inte med den information som vi har fått i dag, herr talman, och det bekymrar mig. Det bekymrar mig också att regeringen på något sätt har bestämt sig för att det är viktigare att sälja än att förstå att det finns ett värde i att ha ett statligt ägande som ett komplement till marknaden när marknaden inte löser allt. Jag lovar statsrådet Olofsson att jag återkommer med flera interpellationer. Se det som ett löfte!
Herr talman! Det är inte viktigt att sälja till vilket pris som helst. Det är inte alls det som det är frågan om, men vi tycker inte att staten ska äga till vilket pris som helst. Det är det som är den ideologiska skillnaden. Låt mig ta Vin & Sprit som exempel, som Gunnar Andrén mycket tydligt tog upp. Vi tycker att det är jättekonstigt att vi som stat har ett bolag som producerar och exporterar sprit och ser till att folk dricker mer. Å andra sidan har vi ett statsråd som ansvarar för att vi ska dricka mindre och ansvarar för Systembolaget och för alkoholkampanjer för att vi ska dricka mindre som vänder sig till ungdomar och så vidare. Det är jättekonstigt att ni klarar av att argumentera för hur viktigt det är att vi ska producera sprit. Vi tycker att det är bättre att betala av på statsskulden, att se till att vi får mer pengar så att vi kan anställa fler lärare, få bättre äldreomsorg, höja pensionerna, bygga infrastruktur och vad annat vi ska göra. Men att producera sprit kan ju inte vara något huvuduppdrag för svenska politiker. Åtminstone är det inte det för alliansen. Om det är det för Socialdemokraterna är det rätt anmärkningsvärt. När det gäller Posten vill jag säga att det som händer i dag på postmarknaden, och det säger också facket självt, är att det är marknaden som konkurrerar ut de bolag som vill ha en heltäckande service. Från posten i Norge, Tyskland, Storbritannien och andra länder är man här och tar bara godbitarna, medan Posten har samhällsansvaret. Hur ska vi då garantera ett samhällsansvar? Jo, genom att vi får partner på andra ställen som gör att vi kan ha en god service till våra medborgare. Det är det vi säkrar genom affären mellan Posten Sverige och Posten Danmark. Det är också det som gör att facket ställer sig och hurrar när vi genomför den här affären. Det är ju rätt anmärkningsvärt om Socialdemokraterna inte lyssnar till vad facket säger, därför att facket ser den här konkurrensen dagligdags. Nej, det finns inga skiljaktiga meningar när det gäller rådet. Det är tillsatt. Det finns väldigt tydligt skrivet i kommittédirektivet vad rådet ska göra. Jag tror att ni har stor nytta av kompetensen från rådet när ni ska fatta kloka beslut här i riksdagen. Så kommer det att bli framöver.